Herr talman! Utrikeshandelsdebatten kan ibland behöva litet bilder för att man skall kunna göra sig tydlig. Jag beklagar att en av riksdagens mest kända, och kanske också en av dess mest högljudda, debattörer inte finns här i kammaren just nu. Jag tänkte nämligen ta min utgångspunkt i en debatt som denne någon förde med utrikeshandelsministern för några dagar sedan om begreppet osmos. Osmos är naturligtvis ett hemlighetsfullt begrepp för många, men det lånar sig utomordentligt väl till att beskriva frihandelns princip. Osmos, eller det osmotiska trycket, uppstår när man blandar två vätskor med varandra. Dessa två vätskors molekyler uppvisar då en kraft att lika blanda sig i hela volymen. Det intressanta med detta är att man kan visa denna kraft genom att fälla in ett filter eller ett membran mellan de två vätskorna. Man får då se hur den ena vätskan förmår utöva en kraft mot den andra vätskan, medan dess molekyler tränger igenom membranet. När spänningarna sedan har upphört, när blandningen är fullständig, utlöses spänningen, och membranet blir stilla. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att illustrera frihandelns ideologi och tanke. Genom att etablera en mångfald strömmar av ekonomiska intressen, varuutbyte och överläggningar om handelsvillkor kan man åstadkomma en gemenskap mellan nationer på ett sätt som inget annat medel förmår. Det är värt att komma ihåg. Vad som vidare är värt att komma ihåg i debatten om frihandeln är att frihandelns teori, eller rättare sagt kanske dess verklighet, kom till uttryck i efterdyningarna av andra världskriget, då världens befolkning insåg att det fanns två huvudmål för framtiden. Det ena var att bevara freden, och det andra var att utveckla ekonomisk tillväxt för att skapa jämställdhet mellan folk och nationer och för att skapa lika trygghet över hela jordklotet. GATT var visserligen inte det första försöket men väl det andra. Och GATT blev det instrument som användes av jordens nationer för att tillsammans utveckla ett system för frihandel. GATT kan alltså verkligen sägas vara ett instrument för internationell jämställdhet och jämlikhet. Vandringen är lång. Det är stora problem som möter. Jordens befolkning lever under skilda villkor, skilda traditioner, skilda klimatiska förhållanden och en mängd andra skillnader. Men jag tror att vi alltid skall komma ihåg att den fria handelns ändamål och syfte är att utveckla en internationell jämställdhet, alltså ett försök att undanröja den kanske främsta grunden för krig och spänningar på jorden. När nu världens GATT-medlemmar, som är många mer än 100, samlades för att starta ännu ett försök att flytta fram frihandelns positioner i Uruguay spändes bågen ordentligt högt. Frihandeln skulle utvecklas till nya områden. Frihandelns institutioner skulle stärkas. GATT skulle få nya maktmedel med vilka frihandelns villkor skulle kunna genomföras. I Uruguay öppnade GATT-medlemmarna för första gången traktaten, eller avtalen, för nya handelsområden, nämligen tjänstehandel och jordbruk. Och de tog på sig att reglera svåra frågor som hade utnyttjats och ”missnyttjats”, nämligen frågorna om respekt för internationell äganderätt till varumärken och produktutformningar. De tog på sig en stor och svår arbetsuppgift. Inom vår värld finns många skilda intressen inom olika industrigrenar. Och dessa intressen har utvecklats och understötts med olika politiska medel. Det blev tidigt klart att ett antal krafter ställdes mot varandra inom jordbruksområdet.

Dessa tre stora block står nu mot varandra i de viktiga förhandlingarna vid Uruguayrundan. Vi som företräder en äkta tilltro till frihandeln har velat markera att vi vill ha och önskar driva en politik som gör det möjligt att inom dessa internationella överläggningar åstadkomma en förutsättning för en total framgång för GATT-rundan. En total framgång för GATT-rundan når ännu ett steg på vägen mot det ädla mål som jag beskrev inledningsvis. Då framstår jordbrukspolitiken som ett svårt problem. Nu har vi alltså velat göra en markering av vårt intresse i frågan.

Eftersom politik, och partipolitik i synnerhet, måste vara sammanhållen och konsistent kan vi moderater i näringsutskottet inte acceptera att den text som vi har ställt oss bakom i reservation 4 leder till missförstånd. Det är viktigare än allt annat att ett parti står för en sammanhållen och rak politik. När nu den mening som står överst på s. 35 i betänkandet, en del av reservation 4, kan missförstås, kommer moderata samlingspartiet inte att yrka bifall till reservation 4. Jag yrkar alltså inte bifall till reservation 4. Och skulle det bli votering i denna fråga kommer moderata samlingspartiet att stödja majoritetens text. Dess text har inte denna markering i sig, men som jag sade, missförstånd får inte förekomma i politik. Konsistens och rätlinjighet är självklara förutsättningar. Därför kommer vi att uppträda på detta sätt. i Herr talman! Ett utrikeshandelsbetänkande och en debatt om utrikeshandel som inte berör EFTA, Europa och EG är inte en fullständig debatt och är inte en fullständig behandling av ämnet. Emellertid har vi om och om igen behandlat dessa spörsmål i interpellationer och frågor. Det kan därför vara skäl för mig att något begränsa inlägget i EFTA-EG-frågorna. EFTA-EG frågorna får sin speciella betydelse i dessa dagar när Östeuropautvecklingen är närmast fantastisk. Man kan inte riktigt tro vad man hör och läser. Och det ropas då naturligtvis efter medel och metoder för att stödja utvecklingen i Östeuropa. Man har skjutit fram EFTA som ett organ som skulle vara lämpligt för ändamålet. Vi vill säga att EFTA egentligen är en organisation som är byggd på ett icke-skäl. EFTA skapades därför att de nationer som icke blev medlemmar i Gemenskapen behövde en organisation för sitt frihandelssamarbete. EFTA är alltså en organisation som inte har organ, inte inriktning och inte heller kapacitet för att ta sig an och utveckla en internationell politik till stöd för demokratisering och frigörelse i Östeuropa. Här måste EFTA länderna själva självständigt på bilateral basis och eventuellt i mycket nära samklang med EG:s ansträngningar utveckla en stödpolitik för de östeuropeiska nationerna. Vi skall inte heller glömma att den frigörelse som sker i Östeuropa är en politisk frigörelse ännu så länge. Det har ännu inte blivit till en förändring av de ekonomiska systemen. Det är alltjämt trevande försök att nå en marknadsekonomi. Vi kan inte i detta skede lova eller utfästa någon form av samverkan med dessa nationers ekonomier förrän de har orkat med och hunnit med att omforma sina ekonomiska system till marknadsekonomiska system. Inom ramen för frihandeln, herr talman, talas ofta om speciella frågor som engagerar speciella politiska partier. Jag skall bara i all korthet beröra två sådana frågor, nämligen dels miljöfrågan, dels den s.k. sociala klausulen. Det talas i reservationer till detta betänkande om behovet av att göra markeringar i miljöfrågor i handelspolitiken. Jag skulle vilja säga att miljöfrågorna inte har sitt forum i en principiell debatt om frihandel och dess utsträckning. Tvärtom har ju världens nationer etablerat en stor serie av organ där samarbete i miljöfrågorna pågår. Jag skall inte gå igenom dem. Som följd av dessa ansträngningar har vi inom ramen för frihandelsamarbetet åstadkommit regler som gör det möjligt för var och en nation att ta hänsyn till sina intressen i miljöfrågorna. Därmed menar vi att det inte finns något behov av att i frihandelsammanhang driva miljöfrågor. Slutligen några ord om den sociala klausulen, som syftar till att garantera att Sverige exempelvis inte skall importera varor som har producerats på ett sätt som vi normalt inte skulle acceptera. Vi har biträtt sådana ansträngningar i många olika former, och vi moderater står naturligtvis bakom dessa ansträngningar. Men jag tror att det vore lika mycket fel att påtvinga de nationer som vi vill skydda en social klausul som de är de främsta motståndarna mot. Vi måste med lämpor, i förhandlingar och i erbjudanden om förmåner söka åstadkomma lindringar som vårt sociala samvete påbjuder. Men vi kan inte i internationella förhandlingssammanhang kring frihandeln kräva att sociala klausuler skall införas av nationer som inte vill ha dem.

Herr talman! Människor är olika. De har olika förmåga och olika färdigheter. Just därför har alla också gemensamt så mycket att vinna på att mellan sig åstadkomma en arbetsfördelning. Arbetsfördelning är faktiskt grunden till välstånd för människor.

Egentligen är frihandel ingenting annat än att utnyttja samma grundläggande princip, principen om klokheten i arbetsfördelning internationellt. Det är genom frihandeln som det välstånd som finns på jorden har kunnat öka högst kraftigt. Men frihandeln har också betytt och betyder mer än så. Frihandel är också ett sätt att föra människor närmare varandra, inte bara genom att man får del av andras varor, att handelsmän träffas utan också genom att man tillsammans med dessa varor får del av andra länders kultur, får intryck av hur människor på andra håll lever, tänker och tycker. Det skapar alltså en ömsesidig förståelse i grunden. Därför är den en viktig faktor för att främja solidaritet och fred på jorden. Visst kan det finnas negativa verkningar av allt som människor ägnar sig åt. Om någon i det lilla samhället, i byn, använder all sin styrka, kanske sin fysiska styrka för att klämma ut något av någon annan till sista droppen, är det säkert att samhället som helhet inte gynnas av detta. Också internationell handel kan naturligtvis stundtals, när den missbrukas grovt, ha negativa konsekvenser. Även frihandel kan missbrukas, som sker när man t.ex. dumpar överskottsprodukter i ett annat land till priser som ligger långt under vad man har behövt betala för att tillverka dem i det egna landet. Särskilt allvarligt är det när ett industriland genom dumpning ger sig på och kanske krossar en ny industri i ett u-land där den industriella erfarenheten är obefintlig eller mycket begränsad. Också ensidiga handelshinder från ett land till ett annat, inte minst industriländers handelshinder gentemot u-länder, har klart negativa verkningar. Det är någonting som vi från liberalt håll alltid har kämpat emot. Mycket allvarligare är ändå bristen på frihandel när den bristen är stor. Detta är kanske det allvarligaste hindret för utvecklingen. Om man ser på världen såsom den har utvecklats, kan vi konstatera att de utvecklingsländer som vågat satsa på öppna marknader, som vågat tro att de kan tillverka något som andra länder också skulle kunna vara intresserade av och som gett sig ut på exportmarknaderna är de länder som har haft de ekonomiska framgångarna. Det är där människorna har fått det bättre, där har välfärden och det sociala välståndet stigit.

Vi får be högre makter att beskydda oss från att sådana tankegångar när det gäller synen på frihandeln någonsin skulle prägla vårt land. Samma andas barn är Lars Norberg från miljöpartiet. Han skriver faktiskt i sin reservation att nivån på Sveriges handel med omvärlden bör sänkas. Såvitt jag förstår är detta stick i stäv mot de strävanden vi som nation företräder i GATT-sammanhang och i samarbetet i Europa. Läser man vidare kan man notera att tankeförvirringen hos dessa personer blir total. Tillsammans kräver Rolf L Nilson och Lars Norberg nämligen att Sverige mer än hittills bör främja handelsutbytet med de socialistiska länderna och u-länderna. Kommunisterna hävdar i Rolf L Nilsons reservation att handel är lika med utsugning; det är konsekvensen av det han i reservationen säger. Rolf L Nilson vill att Sverige skall bidra till att ytterligare öka skillnaderna mellan de rika och de fattiga länderna detta blir ju konsekvensen av hans yrkande i den senare av reservationerna. Konsekvensen av Lars Norbergs yrkanden om att totalt sett minska handelsutbytet och samtidigt främja handeln med u-länder och med Östeuropa måste rimligtvis bli en kraftig neddragning av handeln med Norden och övriga Västeuropa. Dessa två ledamöter får väl, herr talman, tala för sig själva, men jag menar att konsekvenserna av deras reservationer visar på en tankeförvirring som är ganska så monumental. Herr talman! För oss som önskar mer och inte mindre frihandel är naturligtvis det som nu händer inom GATT det allra viktigaste. Inom GATT pågår förhandlingar som, om de blir framgångsrika, vilket är vår innerliga förhoppning, kommer att öka förutsättningarna för att genom handeln främja solidaritet, vänskap och ekonomisk utveckling i alla delar av världen. Inte minst viktig är möjligheten att genom resultat av GATT-förhandlingarna nå fram till ökad frihet vad gäller handeln med tjänster. Detta är också ett av de viktigaste områdena inom GATT-förhandlingarna. Folkpartiet anser också att det är viktigt att ta hänsyn till de länder som har livsmedel som en av sina särskilt konkurrenskraftiga produkter. Det är viktigt att vi främjar en ökad frihandel med livsmedelsprodukter. Jag kan inte tolka det som ni skriver i reservation 4 så som Nic Grönvall tolkar det. I reservation 4 står klart och tydligt att GATT-förhandlingarna skall vara avslutade år 1990 och att dessa ger de enda reella möjligheterna att inom överskådlig framtid åstadkomma en långtgående avreglering av handeln med jordbruksprodukter. Det finns således skäl att verka för en ytterligare sänkning av stödnivåerna liksom för en snabbare takt i avvecklingen. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att de som står bakom den reservationen menar att texten kan läsas på följande sätt: Det finns således skäl att inom GATT verka för en ytterligare sänkning av stödnivåerna. Så tolkar vi i folkpartiet reservationen, och därför kan jag yrka bifall till även den. Andra viktiga områden för en ökad frihandel är självfallet det vi hoppas på som resultat av de snart inledda förhandlingarna mellan EG och EFTA. Jag vill, herr talman, betona att det är viktigt att vi i våra relationer till Östeuropa inte kommer på efterkälken i förhållande till EG. Min grundsyn vad avser EFTA:s roll är ungefär densamma som Nic Grönvalls. Men vi bör utnyttja de möjligheter som regeringen har att se till att de avtal som EG träffar med öststaterna blir tillämpbara även i frågan om Sveriges handel med Östeuropa. Vi bör alltså se till att få i förhållande till dagsläget väsentligt mera gynnsamma bestämmelser som kan främja ett ekonomiskt utbyte med öst till vårt gemensamma bästa. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till folkpartiets reservationer till det nu behandlade betänkandet.